Herr talman! Margareta Hemmingsson inleder med att säga att detta är en reprisföreställning. Hon är tydligen så fången av att upprepa det som sades för ett år sedan att hon inte alls lyssnat på det som sagts i dagens debatt. Margareta Hemmingsson! Det var inget frontalangrepp mot de fackliga organisationerna! I mitt anförande betonade jag tvärtom att jag ansåg att denna informationsverksamhet är väsentlig och att den fyller en funktion. Vad vi här diskuterar är om denna informationsverksamhet verkligen behöver statligt stöd för att komma till stånd. Jag anser att det inte behövs. Löntagarorganisationerna har faktiskt sådana resurser att de skall kunna klara detta utan specialdestinerade statsbidrag. Margareta Hemmingsson kom in på länsskolnämnderna och vidhöll att det inte finns möjlighet att åstadkomma några administrativa rationaliseringar eller besparingar där. Men, Margareta Hemmingsson, från budgetdepartementet finns det krav på att årligen ungefär 2 96 skall rationaliseras eller sparas under ett visst antal år. Om vi från moderata samlingspartiet skyndar fram litet snabbare för att komma åstadkomma ett bättre utrymme, skall det väl kunna klaras av utan att behöva drabba någon väsentlig gren av länsskolnämndernas verksamhet. Margareta Hemmingsson kom även in på våra förslag till besparingar beträffande SIL. Hon sade att dessa besparingar är något alldeles bedrövligt, att vi vet hur dåligt ställt det är med läromedel. SIL sysslar inte bara med att förse skolan med läromedel. De läromedel som SIL förser skolan med är läromedel för handikappade och vissa små elevgrupper, för vilka det inte går att få fram läromedel på annat sätt. Den delen av verksamheten skall finnas kvar. SIL har en hel del andra uppgifter, som faktiskt skulle hanteras bättre av andra organisationer, t.ex. att informera om de läromedel som finns ute på läromedelsmarknaden.

Herr talman! Nej, Göran Allmér, i detta fall sade jag inte att moderata samlingspartiet gjorde ett frontalangrepp på de fackliga organisationerna. Det var folkpartiet som sade att här fanns det minsann så många miljoner att några pengar inte skulle behövas. Jag anser inte — och det gör säkert inte de fackliga organisationerna heller — att informationsverksamhet är en huvuduppgift. En facklig organisations huvuduppgift är naturligtvis att tillvarata medlemmarnas intressen, och man förvaltar medlemmarnas pengar så att de skall kunna användas till det de är avsedda för. Däremot är jag övertygad om och vet att de fackliga organisationerna ser informationsverksamheten som en naturlig del av deras verksamhet. Därför har de fackliga organisationerna en vilja att det inte skall vara några administratörer som går ut och informerar. Man vill ha möjlighet att utbilda folk som är direkt verksamma i olika delar av vårt samhälle. Utbildningen skall få dem att känna att de på ett bra sätt kan prata med ungdomarna i skolan och informera dem om hur det är att arbeta i det svenska samhället, i industrin, i sjukvården, i handeln och på många andra håll. Att de skall kunna ge denna information till skoleleverna tycker vi är en angelägen uppgift för vårt land. Vi anser att informationen skall ses som en del av skolarbetet, och därför väljer vi att anslå medel till information. Det hela handlar inte om hur stora medlemsavgifter man har inom de fackliga organisationerna eller hur man förvaltar sina strejkkassor och utbildningsmedel. Här handlar det om skolan och undervisningen i det svenska samhället. Det är ju så, Göran Allmér, att man på länsskolnämnderna redan nu får spara. Ni vill ju spara ytterligare medel. Det är då man känner en oro för var någonstans begränsningarna finns, om vi har ett mål för besparingarna men man vill spä på det ytterligare. I fråga om SIL gäller det dess samordnande uppgifter, som naturligtvis också är en mycket viktig del av verksamheten vad gäller både läromedel för handikappade elever och läromedel för andra.

Herr talman! För att ytterligare en gång återkomma till frågan om löntagarorganisationerna anser jag att det avgörande i frågan om vem som skall stå för fiolerna är vem det är som bett att få lämna information. Är det skolan eller är det de fackliga organisationerna? Jag har varit med i skolvärlden ganska länge — kanske t.o.m. något längre än Margareta Hemmingsson. Jag vet att det från början faktiskt var de fackliga organisationerna som gjorde framställningar om att få komma till skolan och informera om sin verksamhet. Om man nu har ett behov och intresse härav och det dessutom ligger i linje med vad skolan tycker är bra, anser jag att organisationerna också bör stå för kostnaderna. Det är riktigt att vi föreslår ytterligare besparingar på länsskolnämnderna i år. Men det framgår också av budgetpropositionen, Margareta Hemmingsson, att besparingen på 2 20 på statliga myndigheters administrativa verksamhet inte är någon engångsföreteelse för innevarande år. Denna besparing skall göras även i fortsättningen. Att man anser att det kan vara besvärligt att ta ut för mycket på en gång kan jag förstå. Men jag tror att det finns möjligheter att klara av detta.
Herr talman! Jag återkommer än en gång till frågan om löntagarorganisationerna. Jag tycker att det är viktigt att Margareta Hemmingsson lyssnar på vad vi säger. Jag har inte ifrågasatt löntagarorganisationernas verksamhet. Det är viktigt att de informerar. Deras sätt att förvalta medlemmarnas pengar skall självfallet vara inriktat på att det kan göras så bra som möjligt. Vad jag diskuterar är huruvida de organisationerna faktiskt är de som bäst behöver statliga bidrag av pengar som är begränsade. Vi vet att det finns mycket angelägna behov inom hela skolsektorn på områden, där man kanske inte har lika stor möjlighet att själv tillskjuta pengar. Det är anledningen till att vi tagit ställning för att organisationerna själva skall stå för informationen, alldeles speciellt som denna information är ett viktigt led i deras naturliga verksamhet i övrigt. Jag konstaterar att Margareta Hemmingsson anser att det är bättre att många har ansvaret för jämställdhetsfrågorna. Vi är inte av den uppfattningen. Vi anser faktiskt att resultatet blir bättre om det är någon som har huvudansvaret och kan driva på när man ser att det inte fungerar så bra. Vi har här olika uppfattningar, men vi anser att man i detta fall, liksom i alla andra sammanhang, bör ha en som är huvudansvarig. Jämställdheten är så viktig att vi anser att man här bör ha en person som bär huvudansvaret. Margareta Hemmingsson hänvisar till SÖ-förslaget som visar att det finns många uppslag om hur man skall främja jämställdheten. Det gör det ytterligare angeläget att ha en person som har överblicken och bär samordningsansvaret.
Herr talman! Om nu detta är så viktigt, varför skrev då Ylva Annerstedt inte det i sin reservation till SÖ:s anslagsframställning? Det hade ju varit ett ypperligt tillfälle. Får jag ställa en liten fråga när det gäller riksdagens arbete. Vi är 349 ledamöter. Har vi inte alla ett lika stort ansvar för att främja jämställdheten i det land vars medborgare vi är satta att representera? Eller skall det vara en som är ansvarig för det också? När det gäller informationen om arbetslivet och arbetsmarknaden frågar — Prot. 1987/88:90 Göran Allmér: Vem har bett om att få lämna informationen? Jag ger mig 23 mars 1988 direkt för argumentet att Göran Allmér har flera års erfarenhet av skolans arbete än jag har. Men jag ger mig inte för argumentet att det faktum att de fackliga organisationerna har sagt att detta är ett arbete de vill utföra är ett skäl för att hävda att organisationerna själva skall betala verksamheten. Tvärtom — jag tycker att vi skall säga: Det här är en så utmärkt och bra idé — den vill vi stödja. Vi anser att den utgör en viktig del av utbildningen av de blivande samhällsmedborgarna, som efter skolan skall ut och arbeta på olika hålli vårt land. Låt eleverna få ta del av de erfarenheter ni har och låt oss på så sätt ge ett bidrag till att ni direkt från verkstadsgolvet informerar eleverna i stället för att lärarna sköter den typen av information.
Herr talman! Det var en väldigt viktig fråga Margareta Hemmingsson ställde till mig: Har vi 349 ledamöter av riksdagen inte lika stort ansvar för jämställdhetsfrågorna? Jo, det har vi självfallet. Men vi inser att vi inte i alla stycken kan ha överblicken, och därför har riksdagen tillsatt en jämställdhetsombudsman som skall ha det övergripande ansvaret.

Herr talman! Initiativen till högskolepolitiken i Sverige har de senaste åren tagits av oppositionen. Gång på gång har vi i folkpartiet, liksom andra oppositionspartier, kunnat notera att våra förslag har bifallits. Ibland sker det i form av uppgörelser i utbildningsutskottet, ibland genom att den socialdemokratiska regeringen efter år av hårda debatter känner sig tvingad att ändra ståndpunkt. Vi tvingade fram ett avskaffande av regionstyrelserna. Vi tvingade fram ett bättre studiestödsförslag än det socialdemokraterna i studiestödsutredningen försvarade med näbbar och klor. Vi har gång på gång genom uppgörelser i utbildningsutskottet tvingat fråm större resurser till högskola och forskning. I det betänkande vi nu behandlar har ett enhälligt utbildningsutskott underkänt regeringens bedömning av utrustningsbehoven i högskolan. Efter en fyrpartimotion från oppositionen fann de socialdemokratiska ledamöterna för gott att ansluta sig till ett tillrättavisande av regeringen i fråga om det som litet tekniskt kallas UHÄ och FRN-ramarna för utrustningsändamål. Utskottet beslöt att föreslå kammaren att utöka de ramarna med 29 milj.kr. Detta är den första av de debatter i högskolefrågor som vi skall ha under de närmaste månaderna. Jag vill bara helt kort erinra om att vad den svenska 83 högskolan behöver naturligtvis inte bara är större resurser utan också ett samlat program. Det krävs en studiestödsreform, och det krävs en förändring av tillträdesreglerna. Det krävs också förändring av styrreglerna inom högskolan, och där väntar vi med spänning på den sedan länge utlovade propositionen om högskolans anslagsoch styrsystem. Vi får återkomma till de andra frågorna. Det är emellertid klart att resursfrågorna är viktiga. Det kommer man aldrig förbi. Vi har den grundsynen att högskolan under lång tid, sett i ett internationellt perspektiv, har varit underförsörjd med resurser. Jag kanske inte vill gå riktigt lika långt som en partivän till Barbro Nilsson har gjort. Vi citerade honom i vår partimotion till årets riksdag. Där sägs att högskolan sedan 10-15 år tillbaka befinner sig i en förfallsperiod. Det är dock uppenbart att kvalitetsproblemen är betydande på många håll. De ekonomiska resurserna är naturligtvis en viktig fråga i sammanhanget. Under det senaste året har det tillkommit en faktor i denna bild, nämligen de s.k. bankmiljonerna. De tillkom efter en uppgörelse mellan Bankföreningen och regeringen. De institutioner runt om i landet som har kommit i åtnjutande av donationer från bankerna har naturligtvis utan tvivel haft stor nytta av dessa donationer. På det sättet har bankmiljonerna självfallet varit till glädje för forskningen i Sverige.

Nu kan det första årets utdelning av bankmiljoner analyseras, och vi tycker då att vi har fått rätt på båda dessa punkter. När man ser på var bankmiljonerna har hamnat, framgår det helt klart att det är en viss typ av fakulteter som har haft glädje av dem. Det är i huvudsak tekniska och ekonomiska forskningsändamål som har gynnats genom dessa donationer. De balansproblem som redan tidigare fanns på detta område har då ytterligare förstärkts. För att ta ett exempel av många som skulle kunna illustrera detta kan vi se på den kommun där vi nu befinner oss, dvs. Stockholms kommun. Av de 200 milj.kr. som skulle utdelas det första året har Sveriges största universitet, Stockholms universitet, fått ungefär 3 milj.kr. Detta är ganska litet, och det förhållandet avspeglar två saker. För det första har Stockholms universitet en inriktning mot humaniora. För det andra har vi i denna region en högskola på det ekonomiska området som sedan lång tid tillbaka dels har hög prestige i näringslivet, dels är van att tigga pengar hos näringslivet, eftersom den icke är statlig. Denna högskola har därför kommit i åtnjutande av ganska mycket stöd från dessa banker. När vi från folkpartiets sida ser på utrustningssituationen i dagens högskola, finner vi att det är helt klart att de medel som står till förfogande är otillräckliga. Bankmiljonerna har ytterligare förvärrat de balansproblem som redan tidigare kunde noteras. Vi har därför inte kunnat nöja oss med den uppgörelse som jag nyss talade om som rörde UHÄ och FRN-ramarna. Ett enhälligt utskott föreslår en höjning med 29 milj.kr. Vi anser att det därutöver behövs ytterligare 10 milj.kr. Det skulle vara lätt att argumentera för ännu större anslagsökning. Detta är emellertid de pengar som vi från folkpartiets sida anser att vi kan anvisa i det rådande statsfinansiella läget. Jag är övertygad om att även ledamöter från andra partier ofta besöker högskoleenheterna runt om i landet. Jag är vidare övertygad om att de då möter precis samma vittnesbörd som vi folkpartister gör, nämligen att utrustningssituationen på många håll är alarmerande och att den har direkta konsekvenser för kvaliteten i grundutbildningen. Undervisning måste bedrivas i alldeles för små lokaler. Man arbetar i laboratorier som är så hårt intecknade att de även måste användas på sen kvällstid. Datorhallar är inbokade även nattetid osv. Allt detta är tecken på sådana utrustningsbrister som får direkta konsekvenser på kvaliteten. Jag tycker därför att reservation 1 i utbildningsutskottets betänkande nr 30 är synnerligen väl motiverad. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 1 i detta betänkande.

Herr talman!

I termer av utbildningsutbud och studerandeantal har den svenska högskolan en imponerande bredd, skriver UHÄ i sin framställning. Bakom fasaden är verkligheten dock ibland beklämmande torftig och föråldrad. Så länge de elementära utrustningsbristerna inte har avhjälpts, riskerar andra nödvändiga behov att försummas, sådana som gäller t.ex. utbildningens innehåll och uppläggning, pedagogiskt utvecklingsarbete, läromedel och studerandeservice. Alla som har minsta kännedom om förhållandena ute på våra universitet och högskolor kan intyga att UHÄ har rätt i sina påståenden. Antikverad utrustning och dåliga arbetsförhållanden är vad som ofta erbjuds våra studenter. Det är allvarligt och det är hög tid att vi gör något åt missförhållandena. Det är i dag alltför få som går vidare till högre utbildning. En viktig åtgärd för att förbättra rekryteringen är naturligtvis att skapa en god och stimulerande arbetsoch studiemiljö på våra högskolor, att ge studenterna tillgång till samma moderna utrustning som finns ute på våra penningstinna storföretag. Vpk har i flera år lagt fram förslag om ett femårigt investeringsprogram för högskolan om 200 milj.kr. per år. Det handlar verkligen inte om något överbud. Från många håll har det omvittnats att dessa extra medel är vad som behövs för att klara utrustningsstandarden på våra högskolor. Genom den uppgörelse som förra året gjordes mellan vpk och socialdemokraterna i utbildningsutskottet åstadkom vi ändå en viss, låt vara otillräcklig, uppräkning av anslaget till utrustning vid högskolan. Det är för mig mycket förvånande att regeringen inför nästa budgetår har försökt att skära ned på anslaget genom att låtsas som om förra årets höjning var en tillfällig och inte en permanent höjning. I utskottet har regeringen följaktligen lidit ett mycket välförtjänt nederlag i den frågan. Det blir mera pengar, och det är bra. Anslaget till utrustning är emellertid fortfarande helt otillräckligt. De omskrutna bankpengarna innebär heller ingen lösning på krisen. I vpk är vi självfallet anhängare av att bankerna skall vara med och betala. Men det skall ske genom beskattning, så att vi sedan i demokratisk ordning kan fördela pengarna. Jag vill i det sammanhanget gärna passa på att ställa en fråga till Lars Leijonborg när det gäller bankpengarna. Lars Leijonborg säger att de fördelas på ett sätt som inte är så bra. Det är jag helt överens med honom om. Men vore det inte bättre — och är folkpartiet berett att gå med på det — att lägga en skatt på bankerna och använda dessa pengar just så som vi här i kammaren och utbildningsutskottet vill fatta beslut om och inte låta herrar bankdirektörer avgöra denna fråga? Nu får bankerna mycket stora möjligheter att styra hur pengarna skall användas. Jag var förra året med i konstitutionsutskottets utfrågning av bankdirektörerna i denna fråga. Det framgick då helt klart vad herrar bankdirektörer krävde. De vill styra hur medlen skall användas. Det innebär bl.a. att grundutbildningen ställs off side. Det innebär också att pengarna går till vad storfinansen anser vara lönsamt — forskning på i första hand det tekniska och i andra hand det ekonomiska området. Humaniora är — naturligtvis — helt ointressant. Jag får alltmer intrycket att vpk står ganska ensamt då det gäller satsning på humaniora. Bankdirektörerna är inte intresserade, för där finns kortsiktigt inga profiter att hämta. De flesta politiker tycks också ha uppfattningen att humanistisk-samhällsvetenskaplig utbildning och forskning har ett begränsat intresse. Vi i vpk tycker att det är angeläget att satsa på bl.a. humaniora. Vi har lagt fram en rad förslag på det här området, och det gäller också anslaget för utrustning till högskolan. Därvid utgår vi från vår politiska grundlinje, nämligen att vi vill försöka förena arbetets och kulturens krafter. Däremot tycker vi att profitintressena skall hållas utanför högskolan och helst också utanför andra verksamheter. Jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! Det finns ett uttryck som heter: Det bästa behöver inte vara det godas fiende. Det är klart att det faktum att dessa bankmiljoner inte fördelas exakt på det sätt som jag personligen skulle ha önskat inte behöver innebära att bankmiljonerna för den skull är oönskade eller att det är fel att de finns. Bo Hammar frågar: Skall vi inte höja skatterna i stället? Det faktum att bankerna anser sig kunna avstå från dessa pengar är inte självfallet detsamma som att de skulle kunna betala högre skatt. Låt mig göra detta tydligt och dra en parallell: Det faktum att Bo Hammar kanske ger ett bidrag till vpk:s partidistrikt i sitt län innebär inte att Bo Hammar självklart skulle kunna betala högre skatt och att sedan riksdagen skulle fördela ett högre partistöd. Detta är svårt. Bankmiljonerna gör naturligtvis nytta där de hamnar. Men det uppstår problem, dels om de används som argument för att statsmakterna skall avstå från insatser, dels om de bidrar till en oönskad snedfördelning. Jag — Prot. 1987/88:90 anser att statsmakterna i sin anslagsgivning måste kompensera de balanspro 23 mars 1988 blem som bankmiljonerna kan skapa. Yherligarereneser till
Herr talman! Jag vill säga till Lars Leijonborg att jag i och för sig kan tänka mig att betala högre skatt. Vi har det ändå ganska hyggligt ställt. Vi är motståndare till marginalskattesänkningar, som skulle innebära stora favörer, inte minst för oss riksdagsledamöter. Men detta är inte en skattedebatt, utan jag skall gå in på frågan om bankpengarna. Jag vill konstatera att de borgerliga partierna hade ett mycket egendomligt sätt att agera i den frågan. Bl. a. anmälde ni förfarandet vad gäller bankmiljonerna till konstitutionsutskottet och förde ett väldigt hallå och anförde att regeringen mer eller mindre pressat bankerna till att ge dessa donationer. Jag vet inte vad som pågick mellan regeringskansliet och bankdirektörerna, men jag tycker att de borgerligas indignation i frågan var litet märklig. Då sade vi från vpk att vi är anhängare av att bankerna — med de enorma vinster de haft och har — bidrar till denna högre utbildning. Vårt alternativ var att det hela skulle ske skattevägen. Det handlar alltså om detta: Borde inte staten vara beredd att ta dessa pengar skattevägen från bankerna, som med sina stora vinster mycket väl skulle kunna bidra till att finansiera utrustning på våra högskolor och universitet? Jag vet inte vilken bedömning regeringen gjorde. Kanske den spekulerade iatt de borgerliga partierna aldrig skulle gå med på en sådan beskattning och att det därför var bättre att utverka en donation. Men det blev samma buller på den punkten! Poängen är ju att om vi hade tagit ut pengarna skattevägen hade vi kunnat styra användningen av medlen. Då hade vi inte varit beroende av bankernas godtycke. Jag har därför litet svårt att ta Lars Leijonborg på allvar. Ni har ju inte varit beredda att medverka till att plocka ut dessa pengar och skapa dessa resurser för den högre utbildningen. Det beklagar jag.
Herr talman! Detta är som sagt ingen skattedebatt, men jag vill klargöra vår hållning. Sverige har världens största skattetryck, och folkpartiet anser inte att det skall höjas utan snarare sänkas. Men inom ramen för de skatteintäkter vi medverkar till vill vi prioritera högskoleoch forskningsområdet mer än den nuvarande regeringen gör. Vi har år efter år haft finansierade budgetalternativ med större satsningar på högskoleområdet än den sittande regeringen velat göra. När det gäller bankmiljonerna kan vi i det oändliga diskutera hur de tillkom, men det verkar omöjligt att få fram någon annan version än den officiella, nämligen att regeringen och bankerna träffade en frivillig överenskommelse i frid och fröjd. De misstankar som har förelegat om någon form av hot i bakgrunden har ingendera avtalsparten, av naturliga skäl, velat bekräfta. Men folkpartiet har, som sagt, varit berett att anvisa större statliga medel. 87 Jag vill också erinra om att om de förslag skulle gå igenom som de borgerliga partierna nu har enats om — att medel som nu finns i löntagarfonderna skall tillföras angelägna forskningsändamål — skulle det utgöra en ännu kraftigare stimulans för svensk forskning än bankmiljonerna har gjort.
Herr talman! Jag är inte skatteexpert, så jag kan inte bedöma om vi i Sverige har världens högsta skattetryck, men jag vet att vi åtminstone inte har världens högsta skattetryck när det gäller storbankerna. Det är vad det handlar om i detta sammanhang. Jag ville bara påtala att folkpartiet inte var berett att förorda något slags lösning, där pengar tas från de våldsamt stora vinster som bankerna har gjort och används i syfte att åstadkomma en demokratisk styrning av hur pengarna utnyttjas inom högskolan och universiteten. Folkpartiet gjorde något helt annat; tillsammans med de andra borgerliga partierna begrät folkpartiet detta att bankerna hade pressats att göra donationer till högskolan. De tyckte tydligen att det var hemskt sorgligt, och därför tog de upp det som en stor fråga och ställde till ett stort rabalder i konstitutionsutskottet. Jag tycker inte att det är fel att antyda för bankerna att det är bra att de bidrar med donationer, men det hade varit rakare och betydligt mer demokratiskt tilltalande om dessa medel hade tagits ut skattevägen.

Herr talman! Det var mycket intressant att följa debatten mellan mina utskottskamrater. Jag beklagar bara att Lars Leijonborg råkar bo i en sådan region i detta land som inte har fått den allra största utdelningen av bankmedlen — han nämnde att det rörde sig om 3 miljoner för Stockholmsområdet. Men Stockholmsområdet kanske är väl tillgodosett på annat sätt, och då är faran inte så stor. Ett problem när det gäller bankmedlen var ju att det tog så pass lång tid innan bankerna hade beslutat sig för fördelningen av medlen till högskolorna. Detta redovisades mycket fint i utskottet i samband med föredragningarna, och jag tror nog att UHÄ återkommer till utskottet och framför allt till departementet med sin redovisning angående fördelningen av bankmedlen. I detta betänkande har vi i utskottet tagit ställning till frågor om lokalförsörjning samt om inredning och utrustning vid högskolorna. Beträffande den statliga lokalförsörjningen är vi i utskottet överens om att det kan få ske vissa förändringar i arbetsfördelningen mellan regering och riksdag. Detta uttrycks i ett yttrande till finansutskottet. Innebörden av förändringarna sammanfattas i punktform på s. 3 i betänkandet, och jag behöver inte upprepa dem. Dessa förändringar ger ett mer likartat bemyndigande i beslut om investeringar såväl inom den civila statsförvaltningen som inom affärsverken och försvarsmakten. Det betyder att riksdagen medger bemyndigande till regeringen att besluta om investering genom byggnadsarbeten upp till 50 milj.kr. per objekt eller för s.k. åtgärdsprogram upp till en sammanlagd kostnad om 50 milj.kr. per år och objekt. Därutöver bör regeringen i sitt budgetförslag för aktuellt budgetår informera om förslag över 25 milj.kr. Utskottet går också med på att investeringar inom byggnadsstyrelsens lokalhållningsansvar fortsättningsvis skall redovisas samlat och i form av en rullande treårsplan. Inom denna treårsplan kan regeringens åtagande preciseras. Utskottet har också uttryckt detta i ett särskilt yttrande till finansutskottet som finns med som bilaga till betänkandet. Det finns en treårig investeringsplan för 1988-1991 som kräver ca 800 milj.kr. per år. Pågående eller redan beslutade objekt kommer att kräva ungefär hälften av utrymmet. Utskottet vill i betänkandet erinra om den prioriteringslista för byggnadsobjekt som byggnadsstyrelsen och universitetsoch högskoleämbetet årligen upprättar tillsammans i samband med sina anslagsframställningar. 1987 års lista tar upp 28 större objekt eller förhyrningar och motsvarar ett sammanlagt investeringsbehov om ca 1,5 miljarder kronor. Myndigheterna bedömer att åtminstone 18-19 objekt borde realiseras under den närmaste femårsperioden. Av dessa objekt är cirka hälften dyrare än 50 milj.kr. Vi tycker i utskottet att det är bekymmersamt att vissa objekt inte finns med, och det nämner vi också i yttrandet till finansutskottet. Vi önskar att det fanns utrymme för ytterligare några saker. Samtidigt säger vi att det självfallet är prioriteringslistan som skall följas, om det inte uppkommer några nya omständigheter. Som alltid har det väckts motioner om enskilda objekt, men utskottet har alltså uttryckt det så att vi anser att riksdagen inte skall uttala sig för enskilda objekt, utan att prioriteringslistan normalt skall följas. Därför avstyrker utskottet dessa motioner. Det är att observera att de tre reservationerna till betänkandet gäller utrustningsramarna. Precis som Lars Leijonborg sade, väcktes det en fyrpartimotion om utrustningsramarna där det påpekades att basnivåerna för de s.k. UHÄ och FRN-ramarna inte hade räknats upp som förväntats, vilket skulle ha varit en följd av det beslut som fattades i samband med behandlingen av forskningspropositionen. Vi är i utskottsmajoriteten helt överens med de fyra partier som har motionerat, och vi hemställer till regeringen att dessa kostnadsramar skall räknas upp med 29 miljoner redan budgetåret 1988/89 och även fortsättningsvis. Beträffande ytterligare resurser för utrustning i högskolorna har det alltså fogats tre reservationer till betänkandet, och de pendlar mellan ett tillskott på 10 miljoner för nästa budgetår och 200 miljoner för vartdera av de närmaste fem åren. Reservanterna har själva talat för sina reservationer, och de påpekar att bankmedlen inte har tillförts grundutbildningen utan i första hand forskningsutbildningen. De stora utrustningsbehoven finns just inom grundutbildningen. Vi vet att de utbildningar som har utvecklats under 1970 och 1980-talen har en mera teknisk inriktning och är mera kostnadskrävande samt att utrustningsanslagen över huvud taget behöver omsättas tidigare än vad som har gällt beträffande utrustningar de senaste årtiondena. Därför fordras det åtskilligt med medel. Vi socialdemokrater i utskottet kan ge reservanterna rätt så långt som att det finns stora behov av att förbättra utrustningarna. Det är alltså inte felaktiga propåer som reservanterna för fram. Men eftersom utrustningskostnaderna har ökat så avsevärt, krävs det som sagt större summor än tidigare för att förse högskolorna med utrustning; det vill vi alltså inte förneka. Men UHÄ har ju i sin beskrivning av utrustningsbehoven uttalat att man kommer tillbaka med närmare specificeringar inför nästa budgetårs anslagsframställning. Lars Leijonborg var sympatisk och hänvisade till det statsfinansiella läget. Han kunde alltså inte sträcka sig längre än till 10 milj.kr. i sin reservation.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

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag tycker att det är mycket bra att vi i utbildningsutskottet rätt ofta kan träffa uppgörelser över partioch blockgränser. Det har varit mycket bra för den verksamhet som vi i utbildningsutskottet är ansvariga för. En i sammanhanget oväsentlig och privat synpunkt är att det ju också gör utskottsarbetet mera stimulerande för oss som sitter i utskottet. Det måste ju ändå då och då påpekas att det förhållandet att vi gång på gång hamnar i sådana här situationer sannolikt beror på att det socialdemokratiska partiet internt är ganska splittrat i dessa frågor. Jag tror också att man vågar påstå att utbildningsdepartementets ledning i regeringskretsen för närvarande är ganska svag.

I det här fallet med UHÄ och FRN-ramarna har det blivit en uppgörelse som kommer att ha stor betydelse för forskningen och grundutbildningen i vårt land. Jag beklagar att det inte i år, i likhet med vad som t.ex. skedde förra året, har varit möjligt att i utbildningsutskottet träffa en uppgörelse över ett bredare fält. Detta behandlar vi ju inte i dag, men vi har delvis behandlat det i utskottet. Nackdelen med att det inte har varit möjligt att träffa en sådan uppgörelse kommer att märkas runt om i landet på en rad institutioner vilka, som flera talare redan framhållit, har skriande utrustningsbehov som inte kommer att kunna tillgodoses. Jag beklagar alltså att socialdemokraterna i utbildningsutskottet inte har kunnat sträcka sig längre än vad man har gjort.
Herr talman! Jag konstaterade att Lars Leijonborg började sitt anförande med att beklaga att han hade för litet uppgifter, att man inte hade fått fram tillräckligt med arbetsmaterial från departement osv. Men låt mig än en gång trösta Lars Leijonborg: Våren kommer förvisso att bli het i utbildningsutskottet, och det kan tänkas att vi kommer att kunna arbeta över partigränser na under den del av riksmötet som återstår — till fromma för högskolan och Prot. 1987/88:90 alla våra utbildningar. Om det gagnar saken, har vi inom den socialdemokra 23 mars 1988 tiska gruppen inte någonting emot att träffa positiva uppgörelser. Att vi på något sätt skulle vara splittrade inom s-gruppen får faktiskt stå för Lars Leijonborgs egen räkning. Om Lars Leijonborg uttalar sig om sin grupp, så skall jag ta ansvar för min grupp. Lars Leijonborg var ju tidigare inne på frågan om bankmiljonerna och beklagade sig över att en alltför liten del av bankmiljonerna hade hamnat i Stockholmsområdet. Ser man det regionalt, och för de små högskolornas räkning, så var det ju en klar fördel att de här bankmiljonerna kom till och att de delas ut under medverkan av de banker som har skjutit till medlen. Om man bor i en överhettad region med äldre högskoleutbildning och med många olika alternativa linjer, tror jag att man måste tillstå att det är väsentligt att merparten av dessa bankmiljoner tillförts de regionala högskolorna. Jag hoppas att så sker också under de två återstående åren. Det är de mindre högskolorna som nu i första hand måste byggas upp. Många tekniska utbildningar har ju tillkommit där, och de tekniska utbildningarna är dyra. Därför behöver vi utrustningsmedel.
Herr talman! Det är väl odiskutabelt att den socialdemokratiska riksdagsgruppen har varit splittrad i en del högskolefrågor. Låt mig bara nämna frågan om regionstyrelsernas vara eller inte vara. Det finns också ibland en splittring mellan de socialdemokrater i riksdagen som arbetar med utbildningsfrågor och regeringen — det framgår ju av det betänkande vi just nu diskuterar. Men för verksamhetens skull är det som sagt en stor fördel att den socialdemokratiska gruppen i utbildningsutskottet ibland är beredd att medverka till konstruktiva uppgörelser. Får jag sedan bara för klarhets vinnande säga att när jag talade om Stockholms universitet i mitt första anförande, så var det bara som illustration till en tes, nämligen att bankmiljonerna förvärrar ett balansproblem. I Stockholmsregionen har vi, förutom Stockholms universitet, bl.a. Tekniska högskolan och Handelshögskolan. Det var med fördelningen bland de tre högskoleenheterna som jag ville illustrera att den högskola som har en särskild inriktning mot humaniora har missgynnats. Detta balansproblem, och det balansproblem som berör fördelningen till forskning och grundutbildning, har förvärrats genom bankmiljonerna. Det är därför som vi menar att statsmakterna behöver tillskjuta ytterligare medel för att motverka dessa balansproblem.
Herr talman! Vi är helt överens om att vi inte skall ha en omodern högskola i Sverige — vare sig i Stockholm eller någon annanstans. De ungdomar som har gått fyra eller fem år i högskolan skall inte sedan behöva konstatera att de har arbetat vid i det närmaste antikt utrustade utbildningsplatser. De skall, när de kommer ut från högskolan, vara ”Tfit for fight” och kunna arbeta med modern apparatur. råd Men som jag sade tidigare har vi ett större problem beträffande utrustningskostnaderna nu än tidigare, eftersom det är kortare omsättningstid för mycket av den utrustning som finns. Senast i dag eller i går fick vi ju ett brev från en rad rektorer vid högskolor där man har systemvetenskaplig utbildning. I brevet framhålls att här behövs det snabbt nya, moderna hjälpmedel. Vi vet att utrustningen främst inom datorsektorn kan bli omodern på kortare tid än fem år, och det kostar pengar. Vi har faktiskt dokumenterat att det enbart inom kemistutbildningen skulle behövas en utrustningsvolym av 25 milj.kr. per år. De kemiska linjerna hör till de allra mest kostnadskrävande förutom de systemvetenskapliga utbildningarna. Vi satsar också i enighet på att få fler tekniska utbildningar och på att vidga förutsättningarna för dessa. Vi tror att mycket av välfärdsutvecklingen i framtiden måste bygga på att vi utvecklar vår teknik både i större och mindre skala.

Herr talman! Samtliga mina ärade utskottskolleger har rätt i åtminstone ett avseende, nämligen när de påtalar de brister som finns vad gäller utrustningen vid våra universitet och högskolor. Därför var det rätt glädjande när vi vid förra riksmötet i samband med behandlingen av den forskningspolitiska propositionen kunde göra en höjning av anslaget. Till detta kom det som på sina håll uppfattades som rena julafton, nämligen de dubiösa bankmiljoner som har debatterats här tidigare i dag. För moderata samlingspartiets vidkommande bortsåg vi helt och hållet från de löften som då hade utställts men ingalunda infriats när det gällde dessa bankmiljoner och ville alltså på den vanliga reguljära vägen anslå ökade medel för utrustningen. Sedan är det klart att vi får acceptera att dessa bankmedel nu finns i omlopp, och de har naturligtvis förbättrat den svåra situationen för våra högskolor. Det är naturligtvis inte så som Bo Hammar ville göra gällande att bankerna mer eller mindre slumpmässigt skulle ha avgjort var dessa pengar skulle hamna. I själva verket har man ganska ingående följt de rekommendationer som har kommit från FRN och UHÄ. Det finns kanske anledning att för framtiden låta UHÄ, FRN och utrustningsnämnden för universitet och högskolor närmare analysera och se efter var pengarna har hamnat. Dessutom är jag övertygad om att det kommer att behövas ytterligare åtgärder. Det är också positivt att vi nu i år kunde ge regeringen en välbehövlig bakläxa vad gällde tolkningen av UHÄ-ramen, som har påtalats också av mina kolleger. Man kan emellertid konstatera, Barbro Nilsson, att det inte skall ske en hemställan från riksdagen till regeringen, utan det är riksdagen som anvisar dessa extra pengar. Det är ändå riksdagen som alltfort är beslutande när det gäller medlen. Till sist vill jag erinra om det särskilda yttrande som vi moderater har avgivit till detta betänkande. Det är intressant därför att det visar att samtliga oppositionspartier är överens om att bevilja mera medel till utrustning vid universitet och högskolor. Folkpartiet vill öka på med 10 milj.kr., centern vill öka med 50 milj.kr.och vpk är mycket generöst — där har man 200 milj.kr. att komma med, och vad mera är, man vill göra det under fem år. Dessutom Prot. 1987/88:90 vill vi moderater öka på anslaget med 30 milj.kr. Av budgettekniska skäl 23 mars 1988 återfinns emellertid allt detta på ett annat anslag, och det är i den proposition som har framlagts och som gäller Bergslagen och Sveriges norra inland. Där vill vi ta 30 milj.kr. av de 80,5 milj.kr. som är mycket dåligt eller icke alls preciserade på utbildningssidan i propositionen. Det finns alltså en möjlighet också för Barbro Nilsson, som ömmade för de små och medelstora högskolorna — det är deras utrustning vi i första hand ser till — att ansluta sig till vårt förslag och se till att reservationen går igenom när det blir aktuellt. Då kommer vi att få en möjlighet att i annat sammanhang förse högskolorna och universiteten med en välbehövlig utrustning.
Herr talman! Det är tråkigt att moderaterna av s.k. budgettekniska skäl inte kunde samla sig till något slags linje när det gäller det här betänkandet, så att vi nu i dag skulle ha kunnat få igenom ökade anslag till högskolans utrustning. Det beklagar jag. Birger Hagård säger sedan att bankerna inte slumpmässigt har släppt iväg de pengar som de donerat, och det är helt klart att de inte gör så. Det är just det jag har sagt: att bankerna självfallet utgår från vad som är intressant för näringslivet. Det kan i och för sig vara viktigt, men jag tycker att vi har ett större intresse, nämligen att få en mera övergripande bedömning utifrån demokratiska utgångspunkter och med hänsyn till hur vi här i riksdagen vill se resurserna för den högre utbildningen fördelade. Därför hade det varit bättre om man hade kunnat få ut pengarna på ett annat sätt.
Herr talman! Bo Hammar kan vara övertygad om att såväl FRN och UHÄ som utrustningsnämnden för universitet och högskolor har rätt god kompetens. I dessa organ sitter också företrädare för riksdagen, och de har alltså en insyn över hur medlen fördelas och hur de bör fördelas. Det är ju ett frivilligt åtagande från bankernas sida. Man kan naturligtvis beklaga att vi av budgettekniska skäl inte nu kan lösa frågan om utrustningsanslag. Det hänger samman med att vi inte har den guldgruva som vpk tycker sig ha upptäckt någonstans, ur vilken man kan ösa miljonerna, utan vi är tvingade att göra prioriteringar och dra in på sådant som vi inte anser vara tillräckligt motiverat, för att i stället anvisa pengar dit där de är bättre motiverade. Det är vad vi vill göra i detta sammanhang. Bo Hammar kan läsa igenom propositionen och också han finna att det framläggs dåligt preciserade förslag från regeringen, och då kanske han blir benägen att se till att pengarna hamnar där de bättre behövs, i detta fall till utrustning vid de små och medelstora högskolorna.
Herr talman! Låt mig då i gengäld rekommendera Birger Hagård att läsa konstitutionsutskottets dechargebetänkande från förra året. Där finns många intressanta saker just vad gäller bankdonationen. Nu säger Birger Hagård att det var ett frivilligt åtagande från bankerna. Jag tycker att Birger 93 Hagård skall diskutera den frågan med Anders Björck, som härjade enormt i konstitutionsutskottet och tyckte att bankerna hade varit utsatta för utpressning. Han ville på allt sätt pressa regeringen på ett besked om huruvida bankernas beredvillighet att göra donationen verkligen var frivillig. Vidare tycker jag att Birger Hagård också i samma betänkande mycket noggrant skall läsa vad bankdirektörerna sade i konstitutionsutskottet. Det var direktörerna för alla de stora affärsbankerna, S-E-Banken, Handelsbanken och andra. Det framgick mycket klart att ett villkor som de ställde för donationen och sitt agerande framöver var att de skulle vara med om att bestämma hur pengarna skulle användas. Jag vill verkligen rekommendera Birger Hagård till den läsningen. Då kan han få en mera nyanserad syn på frågan om donationsmedlen.
Herr talman! Jag trodde att Bo Hammar med sin stora politiska erfarenhet kunde höra hur citationstecknen susade kring ordet frivillig.

Herr talman! Här har förts en debatt om resurserna till utrustningen av högskolan. Det har refererats till överläggningar som har skett i utbildningsutskottet. Eftersom jag inte har närmare kännedom om vad som där har skett, kan jag inte ge mig in i debatten om fördelningen av resurserna, och skall inte göra det heller. Men jag vill ändå här markera att vi från centern självfallet inte är ointresserade av resurstilldelningen till utbildningsområdet. Från centern ser vi bristen på medel som ett av de större kvalitetsproblemen inom högskolan. Det är helt klart att de s.k. bankmedlen har inneburit förbättringar för forskningen, medan problemen kvarstår för grundutbildningen, som av skattetekniska skäl inte annat än marginellt har fått del av den satsningen. Med hänvisning till de stora behov som finns inom grundutbildningen anser vi från centern att den s.k. UHÄ-ramen skall förstärkas med 70 milj.kr. utöver den basnivå som föregående riksmöte förordade. UHÄ-ramen skulle därmed uppgå till totalt 253 milj.kr. för de närmaste budgetåren, 1988 90 och 1990 89, dvs. totalt 79 milj.kr. utöver regeringens förslag. Centerns förslag är närmare motiverat och utvecklat i reservation nr 2 av Pär Granstedt och Marianne Andersson. Jag anser det väsentligt att även kammaren får ta ställning till centerns förslag när det gäller den här resursfördelningen. Därför, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 2 och i övrigt till utbildningsutskottets hemställan.

Herr talman! Så sent som den 16 och 17 december förra året hade vi en lång och ganska het debatt här i kammaren om lokaliseringen av det nya planoch bostadsverket. Även om alla sakskäl talade för en lokalisering till Gävle beslutade en majoritet av socialdemokrater och centerpartister att verket skulle förläggas till Karlskrona. Konstitutionsutskottet hade i går en hearing om handläggningen av detta ärende. Där framkom en hel del pikanta detaljer som visar att det mer eller mindre var en slump att just Karlskrona blev lokaliseringsort. Men jag skall inte nu ta upp tiden med att närmare diskutera den frågan. I dag behandlar vi ännu ett ärende där Gävle och Karlskrona står mot varandra. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en sektion för framställning av kartor vid lantmäteriverket i Gävle av regionalpolitiska skäl skall flyttas till Karlskrona. Där skall man bygga upp en helt ny produktionsenhet, som skall förse södra Sverige med kartor. Förslaget innebär att 20-25 personer — främst då karttekniker — blir övertaliga i Gävle, samtidigt som motsvarande arbetskraft skall utbildas och anställas i Karlskrona. Avancerad utrustning måste införskaffas i Karlskrona, utrustning som redan i dag finns i Gävle. Den övertaliga personalen i Gävle är dock lovad utbildning och fortsatt anställning vid lantmäteriverket. Hela denna bakvända regionalpolitik kommer att kosta skattebetalarna minst 20 miljoner, även om årets medelsbehov stannar vid 7,5 miljoner i ett första skede. Som ledamot av lantmäteriverkets styrelse hade jag tillfälle att protestera mot detta unika förslag redan hösten 1987. Jag avlämnade också en skriftlig reservation, som finns i styrelsens protokoll från det aktuella sammanträdet. Även personalorganisationernas representanter i styrelsen reserverade sig mot förslaget, efter det att formella MBL-förhandlingar hade hållits. Det finns verkligen starka skäl för att avvisa det nu framlagda förslaget. Det innebär ett oerhört slöseri med statliga medel, men även ett slöseri med kvalificerad personal, och det innebär dessutom en fullständigt bakvänd regionalpolitik. Jag skall något belysa denna senare aspekt. Gävleborgs län är näst efter Norrbotten det hårdast drabbade länet i landet när det gäller antalet arbetslösa. Utflyttningen från länet har under en lång följd av år varit mycket stor. Speciellt svårt har det varit för kvinnor att få lämpliga jobb. Det är givetvis bekymmersamt för ett län att under en lång följd av år få vidkännas förändringar i negativ riktning. Utvecklingen påverkar möjligheten att t.ex. behålla service av skilda slag. Yngre länsbor försvinner i allt större skaror. Statens uppgift är i första hand att skapa goda allmänna betingelser för näringslivet. Men därutöver måste staten också ta ansvaret när allvarliga problem uppstår. Det var därför med stor besvikelse som vi kunde konstatera att varken Bergslagspaketet eller stödet till Norrlands inland innehöll något för Gävleborgs län. Vårt län gick också miste om nya planoch bostadsverket, 95 som jag inledningsvis berörde, liksom om tullverkets centrala datafunktion, trots att mycket talade för båda dessa enheters lokalisering till länet. Eftersom länet har låg utbildningsnivå jämfört med landet i övrigt, måste kraftfulla satsningar göras på utbildningsområdet. Därför krävs att en utbyggnad görs av de tekniska och ekonomiska utbildningarna vid högskolan i Gävle—-Sandviken och att medel anslås för att fullfölja försöksverksamhet med högskoleutbildningar i Hälsingland. Även på detta område har den nuvarande regeringen visat en total okänslighet för länet. I budgetpropositionen föreslog regeringen att lärarutbildningen i Gävle helt skulle läggas ned. Efter motioner från bl.a. moderata samlingspartiet har nu utbildningsutskottet räddat utbildningen av lågoch mellanstadielärare i Gävle. Jag utgår då ifrån att riksdagen kommer att bifalla utbildningsutskottets hemställan i det ärendet. Mot denna bakgrund skall man se regeringens förslag att nu flytta ett antal arbetstillfällen från lantmäteriverket i Gävle. Regeringspartiets handlande mot Gävleborgs län har verkligen väckt stor ilska och opposition inom alla läger, och jag förutsätter att min och mina medmotionärers reservation i bostadsutskottets betänkande vinner anslutning från åtminstone hela länsbänken. Dessutom undrar jag hur övriga ledamöter från centern, vpk och socialdemokraterna skall kunna förklara ett stöd för regeringens förslag i den här frågan. Alla måste ju inse risken av att vi får nya liknande krav om dellokaliseringar av redan utlokaliserade verk. Nästa gång är det kanske vägverket eller trafiksäkerhetsverket i Borlänge, SMHI i Norrköping, lantbruksstyrelsen i Jönköping eller något annat landsortsverk som skall splittras. Den formen av regionalpolitik måste vi till varje pris förhindra. Den svenska regionalpolitikens trovärdighet är redan skamfilad, liksom statens rykte som arbetsgivare. Det nu aktuella förslaget bidrar tyvärr till att ytterligare försämra statens rykte i dessa sammanhang. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till den reservation som finns fogad till betänkandet och i vilken reservanterna avstyrker regeringens förslag att flytta kartproduktionen från Gävle till Karlskrona.

Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas frågan om anslag till lantmäteriet och centralnämnden för fastighetsdata. Utskottet är i stort sett överens om anslagen till de olika verken. Men i fråga om utlokalisering av en del av lantmäteriverket har vi avgett en reservation. Visst kan det tyckas märkligt att, som nu sker, av regionalpolitiska skäl flytta delar av lantmäteriverket från plats till plats. Först utlokaliserar man lantmäteriverket till Gävle. Nu bryter man ut delar av verkets kartproduktion och lokaliserar det — av sysselsättningsskäl — till Karlskrona. Enligt bostadsministerns uttalande i budgetpropositionens bilagedel nr 13 s. 85 ”bör enheten innebära ett välbehövligt sysselsättningstillskott till Karlskrona”. Förvisso är det så. Frågan är dock om Gävle i dagens läge är den ort som bäst lämpar sig för åderlåtning av arbetskraft till andra orter. Onekligen kan man känna viss förståelse för motionären Hans Lindblads inledningsord i sin motion, där han just ifrågasätter flyttning av delar av kartproduktionen från Gävle till Karlskrona innebärande att 20—25 personers arbetstillfällen flyttas. Låt mig citera inledningen av Hans Lindblads motion A490: ”Om man tänker Thage G Peterson som Vår Herre och ser problemen i Gävleborgs län som en stor och farlig björn. Då skulle man kunna se länets invånare som den fåordige glesbygdsbon och jägaren som med en kniv i handen råkat i brottning med björnen. Vår odalman är inte van att be om assistans uppifrån men finner ändå läget allvarligt och lyfter nu blicken: ”Du där uppe, jag begär inte hjälp, men du kan åtminstone vara neutral”.” Det är ett typiskt uttalande av Hans Lindblad. Visst kan man instämma i motionärens undran över klokheten och rättvisan i ministerns förslag att flytta arbetsplatser från Gävle till Karlskrona. Risken finns ju, om delar av kartverket etableras i Karlskrona samtidigt som planoch bostadsverket finns där, att det uppstår ett läge med en flytande gräns mellan vad som skall göras i Gävle resp. Karlskrona. Med hänvisning till planoch bostadsverket kan krav komma att ställas på att mer och mer av lantmäteriets verksamhet skall omlokaliseras från Gävle till Karlskrona i syfte att långsiktigt göra Karlskrona till landets centrum för alla viktiga frågor om byggande och samhällsplanering. Är månne detta tanken? Det var illa nog att riksdagen genom beslutet om planoch bostadsverkets placering rev upp tanken att närbesläktade verk med fördel bör placeras i samma region. Det gjorde man utan att utreda frågan. Men beslutet om planoch bostadsverket fattades ändå så att säga en gång för alla. Att dela kartproduktionen mellan Gävle och Karlskrona kan däremot få till följd ett ständigt kivande om revir. Att medvetet bygga in en sådan risk är inte tilltalande. Herr talman! I folkpartiets och moderaternas reservation till bostadsutskottets betänkande 1987/88:8 sägs bl.a. att kartproduktion är en verksamhet som fordrar både utbildad och erfaren personal och en tekniskt avancerad samt därmed också dyrbar utrustning. Vid lantmäteriverket i Gävle finns i dag såväl personalresurser som erforderlig utrustning för produktion av originalkartor. Denna produktionskapacitet och personella kompetens måste naturligtvis tas till vara. Mot den bakgrunden framstår det inte ur någon synvinkel motiverat att flytta delar av den nuvarande kartproduktionen från Gävle, vilket regeringen har föreslagit. En sådan flyttning skulle enligt mitt förmenande innebära misshushållning med befintliga resurser. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen till betänkandet.

Herr talman! Mot regeringens förslag i budgetpropositionens bil. 13, avsnittet om lantmäteriet och centralnämnden för fastighetsdata, som vi nu behandlar, har i denna debatt gjorts invändningar i ett avseende. På två punkter har det i väckta motioner framförts invändningar mot regeringens förslag. I motioner från enskilda ledamöter, både socialdemokrater, folkpartister och moderater, har framställts yrkanden om att enheten för databasut byggnaden, som skall inrättas inom lantmäteriverket för lagring av landskapsinformation och annat, skall lokaliseras från Gävle. I två motioner, en av Rolf Dahlberg och Håkan Stjernlöf från moderaterna och en av Hans Lindblad från folkpartiet, föreslås att den planerade lokala kartproduktionen inte skall flyttas till Karlskrona utan byggas ut och finnas i Gävle. Det finns anledning att notera att arbetsmarknadsutskottet har avstyrkt en motion av Gunnel Jonäng och Gunnar Björk med ungefär samma innehåll. I frågan om databasuppbyggnaden hänvisar utskottet till den beredning som pågår i regeringskansliet. Vi vill avvakta resultatet av den beredningen innan vi tar slutlig ställning. Vi avstyrker därför enhälligt motionerna. Förslag har som bekant senare framlagts i Norrbottenspropositionen om en lokalisering till Luleå av denna enhet. Om utskottet var enigt på denna punkt, råder det som har framgått av debatten delade meningar om att avstyrka att motionerna om den lokala kartproduktionen. Jag kommer i fortsättningen att uppehålla mig vid den saken. Lantmäteriverkets framställning av landskapsinformation omfattar produktion av kartor, flygbilder och annan landskapsinformation. Den huvudsakliga inriktningen av denna verksamhet grundas på den av riksdagen beslutade tioåriga kartplan som omfattar perioden 1984 94. Dessutom fattade riksdagen förra året beslut om produktion av en ny svensk nationalatlas. Huvuddelen av produktionen sker vid lantmäteriverket i Gävle. Delar av produktionen sker dock redan i dag regionalt. I Norrbotten produceras den ekonomiska kartan för norra Sverige. Det har rått fullständig enighet i utskottet och här i riksdagen om beslutet om kartplanen och beslutet i samband därmed att förlägga delar av produktionen lokalt. Det finns anledning att framhålla detta, eftersom man inte har fått den uppfattningen av de inlägg som tidigare har gjorts i denna debatt. Det här är i och för sig ett logiskt ställningstagande, därför att det rör sig om att samla in lokalt material för lokal produktion av kartor. Det är alltså praktiskt att decentralisera den verksamheten. Som jag nämnde har beslut alltså fattats om lokalisering till Norrbotten av produktionen för norra Sverige, och nu föreslås en lokalisering av den lokala kartproduktionen för södra Sverige till Karlskrona. Skälen för valet av Karlskrona är regionalpolitiska. Såsom framgår av betänkandet följer riksdagen, om vi tar det beslutet, de riktlinjer som antogs i 1982 års regionalpolitiska beslut. Jag kan dela Rolf Dahlbergs uppfattning om de regionalpolitiska problemen i Gävleborgs län. Det finns ingen anledning att inte understryka allvaret idem. Vi från centerns sida har också medverkat när det gäller t.ex., som han nämnde, att slå vakt om att lärarutbildningen vid högskolan i det här området får finnas kvar. Men det hindrar inte att de regionalpolitiska skälen är lika välgrundade för Blekinge, och jag beklagar att man i det här fallet ställer två svaga regioner mot varandra i debatten. Låt mig sedan beröra de skäl som utskottsmajoriteten har haft för ett fullföljande av de tidigare fattade besluten om att lägga den här produktionen lokalt. De är två, nämligen dels de erfarenheter som vi har fått av Norrbottenslokaliseringen och som är mycket goda, dels de praktiska och rationella skälen; att material som skall inhämtas lokalt också produceras lokalt är en praktisk hantering. Jag vill slå fast att det är väldigt viktigt att ha klart för sig att det inte är fråga om en utlokalisering från Gävle av några tjänster. Det framgick också av inledningen till Rolf Dahlbergs anförande, även om han sedan gick över till att argumentera som om det här skulle ha rört sig om en stor utlokalisering från Gävle. Det är endast uppgifter som man flyttar ut. Man kan få omfördela uppgifter inom den personal som finns där, men enligt de förslag som här ligger rör det sig inte om att flytta över några människor från Gävle till Karlskrona. Om däremot den lokala produktionen för södra Sverige hade centraliserats till Gävle, hade det naturligtvis blivit ytterligare sysselsättningstillskott där. Så till vida är påståendet riktigt, men det är alltså fel att påstå att man lyfter bort sysselsättning från Gävle och flyttar den någon annanstans. Jag tycker att Rolf Dahlbergs agerande i det här sammanhanget är märkligt. Jag var inte med när principbeslutet om tioårsplanen togs, men det var Rolf Dahlberg. Han står bakom det enhälliga beslut som bostadsutskottet då fattade. Då kunde både moderaterna och folkpartisterna tänka sig en utlokalisering. Vidare kan både moderata och folkpartistiska ledamöter i de motioner som har behandlats nu tänka sig en utlokalisering från Gävle av databasutbyggnaden. Rolf Dahlberg har försökt göra gällande att hans parti och folkpartiet entydigt skulle slå vakt om resurserna i Gävle, men så är det alltså inte. Det finns kamrater från båda partierna som kan tänka sig att flytta ut verksamhet från Gävle. Detta visar att den argumentering i sak som Rolf Dahlberg försöker åstadkomma här inte på något sätt är bärande. Jag måste fråga: Vad är det som gör att Rolf Dahlberg har hoppat av de tidigare principbeslut som han har varit med om?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

Herr talman! Man brukar säga att anfall är bästa försvar, och jag kan förstå att Agne Hansson använder den taktiken för att lägga så mycket som möjligt av dimridåer över det som vi verkligen håller på att diskutera. Först och främst vill jag konstatera att Agne Hansson har missuppfattat det här med lokal kartproduktion. Detta är en regional kartproduktion av stor omfattning, som kommer att täcka hela södra Sverige. Menar Agne Hansson att det är vad vi i kartplanen ansåg vara lokal kartproduktion, då har vi olika uppfattningar på den punkten. När det sedan gäller utlokalisering till Norrbotten, som är ett halmstrå för Agne Hansson, hade Norrbotten en liten enhet på sitt lantmäterikontor som man mycket skickligt utvecklade. Det behövdes en ökning av kartproduktionen för Norrbotten, och man fick så att säga jobba sig in på marknaden. Man har gjort specialkartor av olika slag där uppe, och det har man klarat mycket bra. Detta är någonting helt annat än att flytta ut en hel enhet och lägga den någon annanstans. Ibland talar Agne Hansson om utlokalisering, men nästa sekund säger han att det inte är någon utlokalisering. Vi kan väl slå fast att detta är utlokalisering av den här enheten, som berör ungefär 25 personer. Visserligen har de garanterats nya jobb och utbildning inom verket, så de skall få vara kvar, men en del av dem har samtidigt funderingar på att flytta till Karlskrona. Jag är övertygad om att Agne Hansson i sina trakter bl.a. kommer att få se chefen för den nya avdelningen komma från lantmäteriverket i Gävle. Så visst är det fråga om utlokalisering, och hur vi än diskuterar är det en volym arbetstillfällen som vi flyttar från Gävle. Hade vi inte gjort detta, hade vi naturligtvis för de uppgifter, som den personal som blir över i Gävle nu får, kunnat anställa folk utifrån, och det hade inneburit en ökad volym. Vi kan inte bortse från att det förhåller sig så. Så säger Agne Hansson att han i och för sig nästan kan förstå mig i fråga om Gävle, men att beslutet följer de riktlinjer som riksdagen har fastställt. Det gör det emellertid inte, för sydöstra Sverige kommer först på tredje plats i prioriteringsordningen, medan Norrland och Bergslagsområdet kommer före. Det kan Agne Hansson inte luta sig emot. Erkänn att det var ett tokigt beslut!
Herr talman! Agne Hansson tillstår att det är två svaga regioner som man här ställer mot varandra. Det är detta som är litet märkligt i det här ärendet. Utlokalisering brukar ju ske från överhettade regioner med god sysselsättning — Stockholmsområdet och liknande — till svagare regioner. Människor blir naturligtvis berörda. Det visar ju också det faktum att det kostar pengar. Man räknar med att det skall kosta ca 20 milj.kr. att göra denna omlokalisering. Jag vill inte kalla det utlokalisering, utan det är helt enkelt en omlokalisering från en svag region till en annan svag region. Det kan väl ändå inte vara meningen med regionalpolitiken, Agne Hansson?

Herr talman! Rolf Dahlberg säger först att jag inte har förstått vad lokal och regional kartproduktion innebär. Jo, herr Dahlberg, det har jag gjort. Men om man har varit överens om att man skall göra kartproduktion regional eller lokal kan jag inte förstå att man skall lokalisera den lokala kartproduktionen för södra Sverige till Gävle. Det hade väl snarare varit rimligt om den lokala kartproduktionen för norra Sverige hade legat kvar i Gävle. Då hade jag kunnat finna en viss logik i detta, eftersom Gävle ligger betydligt närmare Norrbotten än Karlskrona. Vidare, Rolf Dahlberg, finns det ingen skillnad i synsätt när det gäller att bygga upp den lokala produktionen i Norrbotten och att bygga upp den som skall ske i Karlskrona. Man skall göra på samma sätt. Rolf Dahlberg återkommer sedan till utlokaliseringen av enheten. Men visa mig var i betänkandet det står att vi utlokaliserar en enda tjänst! Däremot står det att vissa tjänster kan förses med andra arbetsuppgifter. Men icke en enda tjänst skall utlokaliseras. Det finns det täckning för i betänkandet. Däremot håller jag med om att tjänsteantalet hade ökat i Gävle om vi inte hade gjort denna decentralisering. Så långt gav jag Rolf Dahlberg rätt redan tidigare. Men därmed kan man inte säga att detta är en Prot. 1987/88:90 utlokalisering. Det är detta jag vänder mig emot. Och det vore bra om Rolf 23 mars 1988 Dahlberg höll sig till den sanningen även när han argumenterar hemma. Jag tycker också att Rolf Dahlberg bör läsa på innehållet i det regionalpolitiska beslutet från 1982. Sydöstra Sverige prioriteras nämligen inte i tredje hand, Rolf Dahlberg. Däremot prioriteras Norrland i första hand, men i andra hand kommer sydöstra Sverige. Visst kostar detta pengar, Karl-Göran Biörsmark. Det hade det gjort även om man hade byggt ut denna verksamhet i Gävle. Låt mig citera vad bostadsutskottet enhälligt skrev i sitt betänkande 1983/84:18 och som riksdagen också fattade beslut om. Då antogs den tioåriga planen. Utskottet skrev följande: ”Detta medför att kostnaderna för verksamheten ökar med i genomsnitt nästan 30 milj.kr. per år. De ökade insatserna åstadkoms genom inkomstförstärkningar, besparingar och omfördelningar. ——- Vad i propositionen i denna del anförts har inte givit utskottet anledning till erinran eller särskilt uttalande.” Detta beslut fattades av en enig riksdag. Även Rolf Dahlberg stod bakom detta beslut.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten mycket längre. Men Agne Hansson har fel när han säger att inte en enda tjänst skall utlokaliseras. De 25 tjänsterna, som i huvudsak är kartteknikertjänster, flyttas från Gävle till Karlskrona, och vi får alltså dessa karttekniker över. Att dessa sedan efter MBL-förhandlingar garanteras omskolning och tjänst i verket är naturligtvis bra, så att de inte blir arbetslösa, men deras tjänster försvinner ned till Karlskrona. Det kan man ju kalla vad man vill. Men visst innebär det en utlokalisering av dessa kartteknikertjänster. Det är ju fråga om avancerat utbildade personer, som inte finns i tillräcklig utsträckning i Agne Hanssons hemtrakter, utan man måste där utbilda denna typ av personer. I Gävle finns dessa personer redan. Men i stället för att nyttja dem på de tjänster som de är utbildade för skall de föras över till något nytt. Samma sak gäller utrustningen. Sådan finns i Gävle med kapacitet att klara hela denna produktion. Nu måste den dubbleras vid flyttningen till Karlskrona. Det anser jag är ett slöseri med resurserna. Jag tycker inte att Agne Hansson skall satsa så hårt så att han behöver uppmana mig att hålla mig till sanningen. Det försöker jag alltid att göra. Jag hoppas att det gäller även Agne Hansson, även om det som han sade i viss mån var tvivelaktigt.
Herr talman! Det något olustiga i detta ärende är att man spelar ut två svaga regioner mot varandra. Det är naturligt att detta väcker känslor och att tonläget kan bli litet högt. Men jag tycker att det på sätt och vis är ganska förståeligt. Jag vill därför bara avrunda med att än en gång citera det som Hans Lindblad skrev om detta i sin motion. ”Du däruppe, jag begär inte hjälp, men du kan åtminstone vara neutral.” 101
Herr talman! Rolf Dahlberg brukar hålla sig till sanningen, det har jag erfarenhet av. Men i denna fråga tycker jag att han spelar över litet grand. Det är möjligt att han är pådriven av en lokal opinion. Om Rolf Dahlberg i debatten vidhåller att det här är fråga om en utlokalisering från Gävle, ge mig då svar på hur många tjänster som försvinner i Gävle. Rolf Dahlberg! Om den här verksamheten skulle ha lagts i Gävle så skulle det väl ha krävts mer resurser och utrustning där också? Om man hade lagt verksamheten där, hade vi då inte också fått ökade kostnader för informationsinhämtning m.m.? Det rör sig ju om produktion av regionalt material, som skall framtas regionalt och lokalt. Det är väl rimligt och praktiskt att man också decentraliserar en sådan uppgift. Jag kan hålla med Karl-Göran Biörsmark om att det är mycket olyckligt att man spelar ut två orter mot varandra. Men jag har inte medverkat till att göra detta.

En minskning av klyftorna skulle gagna det som vi arbetar för.

Herr talman! Utlokaliseringen av lantmäteriverket, fastighetsdata och DAFA till Gävle på sin tid innebar en vändpunkt i en långvarig nedåtgående utveckling. Med tiden har utvecklingen åter planat ut i Gävle, och under de två senaste åren har en faktisk befolkningsminskning skett. Även om arbetslösheten har sjunkit kraftigt under de senaste åren också i Gävleborg har vi fortfarande en arbetslöshet som är högre än riksgenomsnittet. Sysselsättningstillfällen är därför något som vi måste slå vakt om och som vi måste få fram fler av. Därom är vi alla överens tvärs över partigränserna. Vi tar absolut inte lätt på dessa frågor, tvärtom. På grund av att bostadsbyggandet under många år har legat lågt i landet har lantmäteriverksamheten krympt. Men vid lantmäteriverket har antalet sysselsatta ökat med ca 10 96 sedan verket utlokaliserades till Gävle. Antalet anställda är i dag ca 950, mot 750 vid utflyttningen från Stockholm. Som flera talare här har sagt, har det varit positivt både för Norrbotten och för Gävle att den regionala produktionen överförts till Norrbotten. I Blekinge ligger lantmäteriverksamheten för närvarande på gränsen till en nedläggning, enligt generaldirektören vid lantmäteriverket, Jim Widmark, som jag talade med i morse.

Det råder inget motsatsförhållande, vilket Rolf Dahlberg försökte måla upp. En utökad verksamhet i landet ger bättre underlag för utvecklingsverksamhet, administration och ekonomi. På verket räknar man nu med att kunna påskynda omläggningen från manuell till digital teknik. Inriktningen är att koncentrera den topografiska kartproduktionen till Gävle. En regionalisering av den ekonomiska kartproduktionen är positiv för verksamheten och bedöms inte hota några jobb i Gävle. Jag tycker att det är viktigt att slå fast detta. Tlokalpressen har Rolf Dahlberg, Hans Lindblad och Gunnel Jonäng fört en argumentation i journalistisk skjutjärnsstil. Den har gått ut på att om vi socialdemokrater från Gävleborg inte röstar med reservationen till betänkandet, skulle vi därmed inte värna länets intressen. Gunnel Jonäng har t.o.m. offentligt uttalat att hon hade för avsikt att ändra på hela centerpartigruppens inställning i den här frågan, vilket hon inte lyckats med. Gunnel Jonäng har försatt Gunnar Björk i en penibel situation: att välja mellan att följa sakskälen eller att agera som en bypolitiker. I anslutning till den debatt som förts här tidigare vill jag säga att det var olyckligt att inte planoch bostadsverket förlades till Gävle. Även i denna fråga förde Rolf Dahlberg och Hans Lindblad en debatt i Gävletidningarna i en anda som om man hade hela sina partigrupper med sig, vilket inte var fallet. De moderata företrädarna delade upp sig på tre olika reservationer med tre olika lokaliseringsförslag. Företrädarna för folkpartiet hade olika förslag. Rolf Dahlberg och Hans Lindblad hade inte det stöd i sina partigrupper som diskussionen i hemmapressen gav sken av. Min åsikt är att det vore viktigare för länet att utifrån det helperspektiv som vi måste ha i Sveriges riksdag på ett sakligt sätt slogs för arbetstillfällen och visade respekt för underlag och bedömningar. Vi borde också arbeta för en positiv utveckling i våra hemlän. Det är viktigt att påpeka att detta inte innebär någon utlokalisering, utan en arbetsomfördelning. Vi socialdemokrater från Gävleborgs län kommer att stödja majoritetsförslaget. Vi anser att det är bra för Gävle, det är bra för Karlskrona och det är bra för lantmäteriverket. Jag yrkar därför bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Ing-Marie Hansson vill att jag skall delta i denna debatt. Okej. Vad gäller diskussionen i december förhöll det sig så att kammaren vid slutvoteringen beslöt att bifalla ett förslag från utskottsmajoritetens socialdemokrater och centerpartister som innebar att verket skulle utlokaliseras till Karlskrona. Utskottets moderata och folkpartistiska företrädare yrkade att ärendet skulle återförvisas till regeringen för att ytterligare sakunderlag skulle kunna tas fram. Vi hävdade då att i det läget hade Gävles chanser ökat. Om vårt yrkande hade bifallits skulle riksdagsmajoriteten ha avslagit 103 regeringens förslag att lokaliseringsorten skulle vara Stockholm. Man hade också avslagit utskottsmajoritetens förslag att verket skulle flyttas till Karlskrona. Poängen var Gävles mycket goda förutsättningar. I Gävle finns redan tre verk med uppgifter i samhällsplaneringen. Detta skulle man ha kunnat utnyttja på ett bra sätt vid rekrytering av folk till det nya verket. Gävle skulle ha kunnat bli Sveriges samhällsbyggarcentrum. Folkpartiet stod bakom linjen att regeringen skulle ta fram ytterligare underlag för att kunna avgöra vilken ort som var lämpligast. Behovet i det här landet av kartor påverkas inte av var de tillverkas. Om man inte gör dem i Gävle utan på något annat ställe, har jag svårt att inse att den flyttningen leder till att verksamheten i Gävle skulle öka.
Herr talman! Ing-Marie Hansson började med att säga att hon och hennes parti inte tog så lätt på problemen i Gävleborgs län. Jag skall be Ing-Marie Hansson tala om vilka insatser den socialdemokratiska regeringen har gjort för Gävleborgs län under de senaste tre åren. Det kommer inte, herr talman, att uppta mycket av kammarens ansträngda tid. Jag tycker att Ing-Marie Hansson återigen var en god företrädare för Karlskrona. Hon använder sig av en så enkel argumentering som att säga att en utlokalisering till Karlskrona är bra för Gävle eftersom verket totalt får 20 milj.kr. extra av skatteintäkter. Är man så naiv att man tror att man på detta sätt kan få stöd till Gävleborgs län, kommer man nog inte att lyckas särskilt bra.
Herr talman! Hans Lindblad säger att Gävle hade stora förutsättningar att bli en bra utlokaliseringsort för det sammanslagna planoch bostadsverket. Därom är vi överens. Den uppfattningen gick tvärs över partigränserna. Tyvärr lyckades varken folkpartisternas, moderaternas eller socialdemokraternas länsrepresentanter övertyga sina partigrupper om detta. Visst yrkades det, Hans Lindblad, på återremiss, och det gick vi med på. Beträffande återremissen fanns inom folkpartigruppen stöd för minst tre olika lokaliseringsförslag, men det hade man inte gett sken av. Det var faktiskt mycket osäkert om det hade blivit Gävle. Det fanns starka intressen inom folkpartiet av att ha verksamheten kvar i Stockholm. Rolf Dahlberg företrädde ju en partimajoritet, som inte ville slå ihop verken och var mycket tveksam till en utlokalisering över huvud taget. Slutligen ber Rolf Dahlberg mig att räkna upp olika regionalpolitiska insatser i länet. Men jag tycker inte att det tillhör den debatt vi nu för, ty vi diskuterar faktiskt en sakfråga, inte regionalpolitiska insatser. Visst drar det ihop sig till val, och visst är det tacksamt att slå mot socialdemokraterna i ett starkt rött län. Det är inte alltid lätt att vara i opposition. Eftersom förändringen är till nytta för verksamheter i landet och inte skadar Gävleborgs intressen utan snarare förstärker lantmäteriverkets utvecklingsmöjligheter, borde man inte försöka vilseföra gävleborna på det sätt som de representanter för oppositionen har gjort som gått ut i Gävletidningarna i detta ärende. Jag upprepar att Gunnel Jonäng, Rolf Prot. 1987/88:90 Dahlberg och Hans Lindblad direkt har vilsefört gävleborna i den här 23 mars 1988
sig) RE Herr talman! För det första finns det ingen anledning för mig att gå med på förfesdskeBsdard att det är vi som har vilsefört. Vi har sagt: Om man flyttar den verksamhet som i dag finns och omskolar den personal som håller på med den verksamheten, då är det i alla rimliga meningar en utlokalisering. För det andra beträffande decemberdiskussionen: Socialdemokraterna i länet motionerade för Gävle men röstade för Karlskrona. Jag hävdar: Hade det blivit en seriös prövning hade Gävle haft stora förutsättningar genom att ge både en utlokalisering från Stockholm och bra förhållanden för verkets funktion. Seansen häromdagen — när man fick visa vilket beslutsunderlag som hade funnits när regeringen fattade beslut, dvs. den hearing som konstitutionsutskottet ordnade — belyste hur det inte får gå till. Det här beslutet fattades utan någon beredning från regeringens sida. Jag hävdar att om man hade fått en rimlig beredning hade Gävle haft stora möjligheter.
Herr talman! Hans Lindblad blir mycket upprörd, och detta är naturligtvis en fråga som väckt starka känslor lokalt. Men jag måste korrigera honom. Socialdemokraterna röstade faktiskt inte för Karlskrona i första omgången, utan vi trodde också på sakargumenten och ansåg att frågan borde prövas genom en återremiss. Men när det förslaget föll och vi såg att det inte fanns ytterligare möjigheter att få gehör, då vek vi oss för ett majoritetsbeslut. Det vore ärligt om man ifrån folkpartiet redovisade även detta. Och visst fanns det, Hans Lindblad, tre olika folkpartiförslag i det här ärendet. Det betyder att Hans Lindblad inte hade hela sin partigrupp med sig. Det är viktigt att erkänna detta!

Herr talman! I anslutning till regeringens proposition om åtgärder i Bergslagen, det s.k. Bergslagspaketet, lade Gunnel Jonäng och jag fram en motion, där ett av yrkandena var att den aktuella kartproduktion som vi nu diskuterar skulle ske i Gävle. I förra veckan — jag tror det var i onsdags — behandlades ett betänkande från arbetsmarknadsutskottet, vari det sades att bostadsutskottet senare skulle behandla frågan och att arbetsmarknadsutskottet därför avstyrkte förslaget. Sedan har tydligen yrkandet ramlat mellan två stolar, dvs. mellan två utskott, och finns inte med i behandlingen just nu. Vårt förslag var att verksamheten skulle kunna utvecklas i Gävle. Sedan man hört den här debatten råder det litet oklarhet om vem man skall lita på. T. ex. har Hans Lindblads motion åberopats. Jag vill då nämna vad generaldirektören i lantmäteriverket svarade Hans Lindblad i en artikel i Gefle Dagblad. Också Karl-Göran Biörsmark har använt Hans Lindblads 105 uppgifter, som i varje fall generaldirektören anser vara felaktiga. Generaldirektören säger: ”Det är fel att påstå att denna produktion legat i Gävle eftersom den inte existerat. Det är alltså inte fråga om att flytta några arbetstillfällen från Gävle till Karlskrona. Av effektivitetsskäl nödgas vi dock ställa om viss produktion i Gävle för att produktionen i Karlskrona också ska bli effektiv.” Det är alltså inte fråga om någon verksamhet som redan existerar, hävdar generaldirektören. Samtidigt säger han: ”Regionalpolitiskt betingade satsningar på Lantmäteriet utanför Gävle har hittills gynnat Gävle.” Han säger också att verket har ökat med 150 personer sedan omlokaliseringen till Gävle. När man hör debatten i utskottet får man en känsla av att den kritik som kan riktas mot utskottet är att det inte tillräckligt ordentligt har redogjort för bakgrunden till beslutet och de verkliga förhållandena. Det visar oklarheterna i debatten, där Karl-Göran Biörsmark använder de argument som i varje fall generaldirektören hävdar är felaktiga. Då kommer debatten att ske utifrån konstiga utgångspunkter. Jag håller med Rolf Dahlberg när han säger att det är konstigt att det är bara redan utlokaliserade verk som skall börja decentralisera sin verksamhet. Jag hoppas att denna decentralistiska tanke i fortsättningen skall gälla också statliga verk som är lokaliserade till Stockholm. Det är ju mycket konstigt att denna debatt drabbar bara redan utlokaliserade statliga verk. Jag anser att den aktuella verksamheten borde kunna byggas upp i Gävle, och det var skälet till vår motion. Av den orsaken avser jag att stödja reservationen av Rolf Dahlberg.

Herr talman! Jag hade inte tänkt lägga mig i den här debatten, och jag vill inledningsvis tala om att jag i likhet med Ing-Marie Hansson kommer att stödja utskottsmajoritetens förslag. Jag behöver inte argumentera för det, för det har hon gjort på ett utmärkt sätt. Vad som retar upp mig ganska mycket är att Rolf Dahlberg går upp och säger att den socialdemokratiska regeringen inte har gjort ett dyft för Gävleborg. Då vill jag fråga Rolf Dahlberg, Gunnar Björk, Håkan Stjernlöf och Hans Lindblad: Vad gjorde ni för Gävleborg under den borgerliga regeringstiden? Jag skall ta några exempel. Under Nils G Åslings tid som industriminister försämrade han det regionalpolitiska stödet med 350 milj.kr. Det stödde ni från Gävleborg. Han tog också bort hela Hälsingland ur stödområdet. Det stödde ni ifrån Gävleborg. Det var på socialdemokratiskt initiativ som vi lyckades behålla Söderhamn i stödområdet. För att vara riktigt ärlig får jag tillägga att även Ljusdal blev kvar i stödområdet. Detta är de regionalpolitiska insatser som ni har gjort för Gävleborgs län. Vad har den socialdemokratiska regeringen gjort under den här sexårsperioden? Visst är vi missnöjda med de insatser som regeringen har gjort för Gävleborg — vi har sagt ifrån åtskilliga gånger. Men när ni nu påstår att den socialdemokratiska regeringen inte har gjort någonting, skall jag ta några exempel från mitt område. och hyvlade trävaror, vilket ni tog bort. Den socialdemokratiska regeringen Prot. 1987/88:90 har infört ett hamntransportstöd som förstärker hamnarna och sjöfarten 23 mars 1988 Under den senaste femårsperioden har inget län i detta land fått så mycket Ki cenbralnömnd, extra vägpengar som Gävleborgs län. Vi har fått mellan 300 och 400 miljoner. SS Se NERE för fastighetsdata Det har gjort det möjligt bl.a. att förbättra E4 norr om Gävle samt förbättra vägar och broar nere vid Hedesunda, söder om Gävle. Vi håller även på att få två nya broar i Ljusne som förbättrar infrastrukturen och gör det möjligt att snabbare komma i gång med snabbtågssatsningen. Man har gått in med ungefär 150 miljoner i Bergvik Kemi och räddat sysselsättningen åt över 200 personer. På industriministerns initiativ har det bildats ett investmentbolag i den kanske hårdast drabbade kommunen, Söderhamn, för 30 miljoner. Han har lyckats få Korsnäs Marma att vidta åtgärder uppe i Marmaverken vid den sulfatfabrik som skall läggas ned, så att det, när den fabriken läggs ned, har tillskapats lika många ersättningsjobb. Åtgärder har vidtagits så att Rundvirke i länet har räddats två gånger — samma sak med Nord-Malt. Detta är några exempel på vad den socialdemokratiska regeringen har gjort. Vi kan också se på utbildningsområdet, men det behärskar jag inte så bra, så det ger jag mig inte in på. Håkan Stjernlöf från Ljusdal, som sitter där uppe, har beskyllt den socialdemokratiska riksdagsgruppen för att vara en dålig riksdagsgrupp. Jag frågar dig till sist: Vad har du gjort för Gävleborg och Ljusdal?

Herr talman! Jag vet att vi nu inte har så mycket tid kvar. Jag lovar att jag därför skall fatta mig mycket kort. Jag tänker inte heller återkomma med ytterligare inlägg, oavsett vad Olle Östrand kommer att ladda med nästa gång. Olle Östrand gjorde ett erkännande: Vi är missnöjda med vad regeringen har gjort för Gävleborgs län. Det hade räckt om Olle Östrand stannat vid det. De småsaker från kommunikationsområdet som Olle Östrand lyckades räkna upp förändrar inte helhetsbilden. Vi är överens, Olle Östrand och jag, om att regeringen har skött sig dåligt under denna treårsperiod. Det får bli slutintrycket av denna debatt.
Herr talman! I en diskussion om kartproduktion i Karlskrona berättar Olle Östrand om vad som hände med stödområdesbeslut under perioden 1976—82. Låt mig då fortsätta att redogöra för stödområdesbesluten under de senaste åren. Den socialdemokratiska regeringen har genomdrivit att man skall ta bort sysselsättningsstödet i det stödområde som omfattar Söderhamns, Hofors och Nordanstigs kommuner samt Bjuråkers församling i Hudiksvalls kommun.
Herr talman! Det var en intressant analys vi fick av vad som har skett på Olle Östrands utskotts område. Jag tycker att vi kan avsluta denna debatt med att konstatera att vi är överens med Olle Östrand om att regeringen har 107 skött verksamheten gentemot Gävleborgs län mycket dåligt.
Herr talman! Rolf Dahlberg sade att det jag räknade upp var småsaker. Men om mina vänner från Gävleborg hade lyssnat litet bättre, hade de uppfattat att det var fråga om åtgärder för i storleksordningen 1 miljard. Men det är ju småsaker för Rolf Dahlberg. Herr talman! Jag glömde bort att säga att vi under denna period har infört ett persontransportstöd för att förbättra möjligheterna för företagen i stödområdet. Det jag ville bevisa med mitt anförande var att ni, när ni hade möjligheter att påverka dessa frågor, klippte till Gävleborg riktigt ordentligt från negativ synpunkt. Så var det under hela den tiden, och det gäller alla åtgärder ni vidtog. Jag tycker att man från borgerligt håll i Gävleborg skall vara väldigt tyst när det gäller frågor som har med regionalpolitik att göra.

Herr talman! Debatten om stödet till allmänna samlingslokaler är årligen återkommande. Partiernas ståndpunkter är i princip desamma år från år. Eftersom tiden är långt framskriden och jag anser att vi också skall hinna med en omröstningen om dagens frågor, inskränker jag mig till att yrka bifall till våra reservationer 1, 2, 4, 6 och 7.

Herr talman! Jag skall också, med hänsyn till kammarens hårt ansträngda tidsschema, begränsa mitt anförande mycket. Bostadsutskottet har valt att samla de statliga anslagen till allmänna samlingslokaler i ett särskilt betänkande. Det är hemställan i det betänkandet, bostadsutskottets betänkande 9, vi nu skall fatta beslut om. De allmänna samlingslokalerna fyller en mycket viktig funktion i vårt samhälle. Jag behöver inte närmare gå in på motiveringen till mitt påstående i det fallet, utan jag kan hänvisa till en rad anföranden jag har hållit från denna talarstol. Det gäller inte minst det arbete som bedrivs av de tre riksorganisationerna Folkets hus-föreningarnas riksorganisation, Bygdegårdarnas riksförbund och Riksföreningen Våra gårdar. Riksföreningen Våra gårdar är ju riksorganisation för nykterhetsföreningarnas samlingslokaler. Vi från centern ser dessa organisationers arbete som mycket viktigt. Därför har vi velat stödja förslagen om statliga bidrag till denna verksamhet. Vi står i allt väsentligt bakom de regeringsförslag som har lagts fram i budgetpropositionen på detta område. Jag yrkar därför, herr talman, avslag på de moderata reservationerna, i vilka det yrkas att stödet till allmänna samlingslokaler skall avvecklas. Låt mig säga att en sådan åtgärd skulle få förödande konsekvenser för de värden jag här tidigare har försökt framhålla. Vi i centern anser detta stöd värdefullt, inte minst för att hålla demokratin i samhället levande. Stödet är dessutom dokumenterat i dé anslagsframställningar som finns. När det gäller upprustning av dessa lokaler är kötiden minst fem år. Det visar att behovet av resurser är betydligt större än tillgången. Centerns ledamöter i bostadsutskottet har emellertid två erinringar när det gäller regeringens förslag. Den ena gäller motion Bo256 av Elving Andersson, centerpartiet. Där föreslås att verksamhetsbidraget till riksorganisationerna skall ökas till 3 200 000 kr. Det är en ökning med 160 000 kr. i förhållande till regeringens förslag. I motionen föreslås att 300 000 kr. av dessa medel, i stället för 200 000 kr., skall avsättas till organisationernas gemensamma projektverksamhet. Bidraget till riksorganisationerna är viktigt för att de skall kunna fullfölja servicen till föreningarna. Beloppet har dessutom varit oförändrat sedan många år tillbaka. Vi har från centern ansett detta vara angeläget. Därför har vi i reservation 5 stött denna motion. Vår andra invändning mot regeringens förslag återfinns i motion Bo534 från mig och Rosa Östh. Vi tar där upp stödet till handikappanpassning av andra lokaler än allmänna samlingslokaler. Handikappanpassning är viktigt för att även de handikappade skall kunna delta i samhällsoch föreningslivet på samma villkor som alla andra. Därför tycker vi att det är viktigt att stöd kan utgå för handikappanpassning av t.ex. föreningarnas egna lokaler, på samma sätt som stöd utgår till de allmänna samlingslokalerna. Utskottsmajoriteten har avstyrkt vårt motionskrav i denna del. I reservation 3 yrkar vi bifall till vår motion. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag yrka bifall till reservationerna 3 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan. Jag yrkar avslag på de andra reservationerna.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

Herr talman! Lennart Alsén har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att medverka till en förbättrad situation vid Karlskronavarvet. Karlskronavarvets inriktning har redovisats i bl.a. varvspropositionerna 1982 86:120. Verksamheten vid Karlskronavarvet omstrukturerades i enlighet med dåvarande Svenska Varvs strukturplan under åren 1981-1982. Företagets inriktning är produktion, modernisering och underhåll av fartyg för den svenska marinen samt export av örlogsoch kustbevakningsfartyg. Denna strategiska inriktning innebär att den svenska marinen är den dominerande kunden. Beläggningen vid varvet är därför starkt kopplad till de försvarspolitiska besluten. Inom Karlskronavarvet har nu MBL-förhandlingar slutförts för att reducera antalet anställda med ca 200 personer. Varvets styrelse bedömde denna personalreduktion som nödvändig för att anpassa kapaciteten till den nuvarande orderstocken. Regeringen är medveten om att Karlskronavarvet har stora beläggningsproblem inte bara kortsiktigt utan även på längre sikt. Varvet arbetar för närvarande med att genom exportorder kompensera sig för uteblivna beställningar från den svenska marinen. Några exportorder har emellertid ännu inte erhållits. Ett arbete pågår inom regeringskansliet med att kartlägga om det finns förutsättningar för marina och andra statliga beställningar till varvet.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Det är ungefär ett år sedan försvarsuppgörelsen tecknades mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Under hela den tiden har faktiskt ovissheten varit stor om hur varvet skulle klara sig i fortsättningen. Detta har naturligtvis lett till stora bekymmer för personalen som den ena dagen får höra si och den andra dagen så. Denna ovisshet tycker jag är orimlig. På något sätt har regeringen a ett ansvar för att ge klara besked. Den svacka som nu har uppstått, och som kommer att vara under ungefär två år fram till omkring år 1990, måste på något sätt fyllas ut. Vad som då kan vara aktuellt är naturligtvis annan fartygsproduktion än den som marinen inte kan ta till sig. Jag tänker på t.ex. uppgifter inom fartygsproduktionen när det gäller forskningen och kustbevakningens uppgifter. Det svar som jag har fått av industriministern är något diffust när det gäller vad regeringen egentligen har gjort. I det sista stycket i svaret talas det bara om att man på regeringskansliet funderar. Det har nu alltså gått ett år, och jag tycker att det är dags att regeringen i klartext talar om vad det är den funderar på och hur det skall gå för personalen vid varvet. Ibland upplever jag det som att det i regeringen har skett en låsning mellan de ministrar som har huvudansvaret för detta — försvarsministern och industriministern. Jag skulle vilja ställa en fråga till industriministern, eftersom det är viktigt att regeringen tar ställning till om varvet skall vara ett nybyggnadsvarv. Är det regeringens avsikt att Karlskronavarvet skall ha en sådan nivå på sin verksamhet att varvet kan betecknas som ett nybyggnadsvarv i fortsättningen?

Herr talman! Ingbritt Irhammar har frågat mig vilka motiv regeringen har haft för att inte föreslå skattefrihet för inhemskt producerad etanol i den föreliggande energipropositionen. Som bakgrund till frågan anför Ingbritt Irhammar att användning av inhemskt producerad drivmedelsetanol skulle minska föroreningarna från trafikavgaserna och att en övergång till sådan bränsleanvändning fordrar ekonomiska stimulanser från statsmakternas sida. Skatten på motoralkoholer — däribland etanol — är 86 öre l resp. 2 kr. 64 öre/l om bensinen är blyfri. Motoralkoholen är alltså skattemässigt gynnsamt behandlad. De indirekta skatterna, bl.a. energiskatterna, ses för närvarande över av en parlamentariskt tillsatt kommitté . Kommitténs arbete skall i huvudsak redovisas senast vid utgången av detta år. Jag avser inte att överväga någon ändring av motoralkoholbeskattningen, innan kommitténs förslag föreligger för bedömning. En skattefrihet för enbart inhemskt producerad motoralkohol torde för Övrigt strida mot Sveriges åtaganden enligt GATT-överenskommelsen. Sannolikt skulle en sådan ordning också leda till betydande skatteadministrativa problem.
Herr talman! Tack för svaret. Det måste kännas generande för regeringen med denna beslutsvånda i vad gäller satsning på etanol. Först tillsatte man en utredning, alkoholer som motorbränsle, och i väntan på resultat från denna avslogs flera centermotioner med förslag om bl.a. skattebefrielse på etanolen för att göra den mer lönsam. Utredningen blev klar för över ett år sedan, men var finns de konstruktiva förslagen? Nu hänvisar man till en ny utredning. Under hela hösten fick vi besked om att regeringen höll på med att arbeta fram miljöoch energiförslag, som skulle leda till ett samlat grepp för en bättre miljö. Så kom då propositionerna, men man ger inget förslag om skattebefrielse för och satsning på etanol. Besvikelsen är stor på många håll ute i landet. Odling för etanolproduktion skulle ge så mycket. Vi skulle kunna behålla öppna landskap och slippa plantera mörka skogar på fälten. Vi skulle slippa lägga mark i träda, bli av med spannmålsöverskott och minska utsläpp av koloxid och kolväten om man blandade etanol i bensinen och ersatte diesel med etanol. Det skulle skapas fler arbetstillfällen på landet på de platser där arbete behövs. Vi skulle minska oljeberoendet och stärka vår självförsörjningsgrad inför eventuella krissituationer. Vi skulle kunna minska sjukvårdskostnaderna genom renare luft för människorna. Det finns så mycket att vinna. Man brukar säga: Medan gräset gror dör kon. Men här är det i stället fråga om att medan utredningarna pågår så dör miljön. Får vi över huvud taget ett förslag om skattebefrielse för etanol? Finns det en verklig politisk vilja hos regeringen i denna fråga? Om så är fallet kunde man lyfta bort frågan om etanolen från den utredning om de indirekta skatterna som behandlar energiskatterna.

Herr talman! Margit Gennser har frågat om jag kommer att se till att skattefrågor vid generationsväxling i familjeföretag skyndsamt utreds genom tilläggsdirektiv till någon av de nu sittande skatteutredningarna. Som Margit Gennser själv säger ingår det i 1980 års företagsskattekommittés uppdrag att utreda beskattningsfrågorna vid generationsväxling i familjeföretag. Detta förhållande var också utgångspunkten när arvsoch gåvoskattekommittén, i sitt betänkande Ny arvsoch gåvoskattelag i höstas, begränsade sig till att på några punkter föreslå justeringar av beskattningsreglerna vid gåva av företagsförmögenhet. Företagsskattekommittén arbetar för närvarande med en översyn av fåmansföretagsreglerna och räknar med att kunna redovisa sina överväganden under detta år. Arvsoch gåvoskattekommitténs förslag till justeringar av gåvoskattereglerna får regeringen anledning att ta ställning till sedan den kommande utgifter och intäkter på statsbudgeten för 1988/89 nu pågående remissbehandlingen har avslutats. De skattefrågor som Margit Gennser tar upp har självfallet även anknytning till det reformarbete som nu pågår när det gäller företagsbeskattningen och inkomstbeskattningen i övrigt. Ett särskilt samband föreligger också med den översyn av förmögenhetsbeskattningen som sker inom finansdepartementet. Det omfattande reformarbetet kan förutses leda till betydande förändringar av vårt skattesystem. Mot den bakgrunden är det enligt min mening lämpligast att överväga utformningen av beskattningsreglerna vid generationsväxling i familjeföretag först när man kan överblicka huvuddragen i det nya skattesystemet.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Jag såg att det var jäktigt att komma hit. Men tyvärr var det ett ganska negativt svar. Familjeföretagarna har nu väntat i snart tio år på nya regler. Jag vet att fåmansföretagen och deras organisationer är mycket oroliga för att man inte får klarhet i skattereglerna vid generationsväxlingar. Finansministern har också varit med om att höja den typen av beskattning. Jag förstår problemen — jag sitter ju själv i 1980 års företagsskattekommitté — men det hade varit önskvärt om vi hade kunnat komma i gång. Jag måste fråga finansministern: När får fåmansföretagen egentligen reda på hur det skall se ut i framtiden? När får de de lättnader som är absolut nödvändiga? Jag hoppas ju att finansministern instämmer i vad som står i de ursprungliga direktiven till 1980 års företagsskattekommitté, att denna typ av företag är utomordentligt väsentliga för vårt land och också för de möjligheter som finansministern har att få bättre balans i våra utrikes affärer.

Herr talman! Anne Wibble har frågat mig om en samlad redovisning av de utgifter och intäkter som föreslagits i olika propositioner efter budgetens presentation. Bakgrunden till frågan är att Anne Wibble vill få en redovisning av vad som ligger i posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto, som i budgetpropositionens förslag till statsbudget för nästa budgetår fördes upp med fem miljarder. För att redan förslaget till statsbudget så långt som möjligt skall visa en realistisk budgetutveckling förs på budgetens utgiftssida upp posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov. Detta är en nettopost. I denna ligger sådana beräknade utgiftsoch inkomstförändringar som inte förts upp pa nägot annat ställe i budgeten. Det gäller t.ex. utgifter avseende särproposition som lämnas under den tid som gäller för anslagspropositioner eller inkomster som följer av propositioner om ändrade skatteoch avgiftsregler. Allmänt gäller att sådana propositioner skall innehålla beräkningar av ändrade inkomster och utgifter för staten. En redogörelse av det slag som Anne Wibble efterlyser kan inte lämpligen ges inom ramen för meningsutbytet i en frågestund. Denna redovisning kommer i stället att, på vanligt sätt, ges i den ordning som riksdagsordningen anvisar, nämligen i den proposition med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten, även kallad kompletteringspropositionen, som lämnas om en månad.

Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret, även om jag tycker att innehållet var mycket otillfredsställande. En redovisning kan visst ges inom ramen för en frågestund. Jag utgår ifrån att finansministern själv har en aktuell bild av budgetkonsekvenserna av de förslag som regeringen har presenterat för riksdagen. Då tycker jag faktiskt att det är ganska ogint av honom att inte låta riksdagen få ta del av det materialet, utan att vi skall behöva vänta till den 27 april, då kompletteringspropositionen kommer. Min uppfattning är faktiskt att finansministern borde svara på frågorna när frågorna ställs och inte när han själv tycker att det är roligt att svara. Det var ovanligt många särpropositioner som aviserades i budgetpropositionen i år. Enligt riksdagsordningen skall de förslag som innebär anslagskonsekvenser avlämnas senast den 10 mars. För de förslagen borde det åtminstone finnas en sammanfattning, och det borde vara möjligt att ge en sådan. Budgeten är faktiskt ett viktigt instrument i den ekonomiska politiken. Finansministern har gjort, eller har försökt göra, en viss poäng av att utgiftsprövningen har varit stram. Man kan läsa i finansplanen att utgiftsökningen bara har varit 3,5 20. Den siffran blir emellertid helt fel om dessa fem miljarder netto i tillkommande utgifter består av väsentligt större bruttobelopp. Om det.ex. skulle bestå av elva miljarder i utgifter och sex i intäkter, vilket har ryktats här och var, blir utgiftsökningen väsentligt mycket större. Den kommer då att överstiga 5,5 96 i stället för 3,5 96. Finansministern brukar inte vara sen att klaga på oppositionens alternativ till den egna politiken. Jag har begärt att få en ordentlig och korrekt redovisning av regeringens egna förslag. Jag tycker att det är svagt att finansministern inte vill ge besked på den punkten.
Herr talman! Jag tror att Anne Wibble har missförstått det stämningsläge i vilket jag infinner mig här i riksdagen. Det är inte för mitt eget nöjes skull jag är här, utan för att försöka ge svar så gott det över huvud taget är möjligt. I detta fall är det emellertid inte möjligt att inom ramen för ett frågesvar på tre minuter redovisa vad ett tjugotal propositioner innebär i form av förändringar på såväl budgetens utgiftssom inkomstsida. Jag skulle endast ha kunnat ge en högst fragmentarisk, eller i sämsta fall obegriplig, framställning. fram till den 27 april. Det är då budgetens slutliga reglering kan läggas fram för riksdagen. Det är då man får klart för sig vad alla olika förslag har inneburit. Den redovisningen kommer att bli mycket detaljerad. Den kan plockas ur den proposition som har lagts. Vissa frågor går inte att besvara inom loppet av tre minuter på ett sådant sätt att det blir begripligt — ännu mindre skulle det bli roligt.
Herr talman! Finansministern vet väl att det svar som ges här även presenteras i skriftlig form. Det går bra att sammanfatta många siffror i en tabell, som kan ha stort läsvärde. Oppositionen har under särpropositionernas avlämnande att reagera på just dessa. Många av dem innehåller högst väsentliga utgiftsoch inkomstkonsekvenser. Med anledning av dessa anslagskonsekvenser är det viktigt att oppositionen vet sammanställningen av budgetläget. Det får vi inte möjlighet att veta, eftersom finansministern inte svarar på min fråga.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att det skall bli ekonomiskt rimliga möjligheter för i Sverige bosatta människor att ta emot julklappar och andra enkla gåvor från vänner och anhöriga utomlands. Bakgrunden till frågan är enligt Anita Bråkenhielm att 644 kr. debiterats i skatt och olika avgifter för en av en givare i utlandet egenhändigt tillverkad enkel julklapp som skickats till släktingar i Sverige. Eftersom Anita Bråkenhielm i sin fråga inte berört vilka skatter och avgifter det är fråga om, går det inte att avgöra om några åtgärder är nödvändiga. Upplysningsvis kan jag nämna att gåvor värda upp till 400 kr., med undantag för alkoholoch tobaksvaror, får tas in i landet tulloch skattefritt.

Herr talman! Jag vill tacka finansministern för svaret. Litet inspirerad av vad finansministern sade till Anne Wibble, vill jag säga att inte heller jag är här för mitt eget nöjes skull. Jag är här för att företräda folket gentemot överheten. Det kan naturligtvis vara svårt att svara på om det är riktigt, när finansministern inte vet vilka skatter och avgifter det gäller. Det skall jag emellertid tala om. Det är till att börja med terminalavgift på 59 kr. och tulldeklarationsarvode på 107 kr. Det finns en tulldeklaration med i paketet — Christmas gifts, hand blown glass. Ytterligare utgifter är inkassoeller efterkravsprovision på 30 kr. och postpaket på 41 kr. Det finns vidare ett speditionsarvode på 260 kr., fastän frakten var betald ända fram. Om nu postpaket kostar något, vad är då speditionsarvode? Terminalhyra uppgår till 25 kr. och finansministerns eget lilla bidrag, momsen, till 122 kr. Jag får då tolka finansministerns svar så, att det här, eftersom den ifrågavarande presenten uppenbarligen inte kan ha varit värd 400 kr., alltså har begåtts ett fel. Man skulle inte ha betalat dessa avgifter.